Fru talman! Finansministern skröt med exporten och industriproduktionen, men ökningarna på dessa områden är naturligtvis en följd av devalveringarna 1981 och 1982. Tyvärr rör det sig här om kortsiktiga effekter, som försvinner i takt med att det svenska kostnadsläget åter försämras. Det långsiktigt allvarliga är utvecklingen av industrins investeringar. Jag utläste också ur finansministerns anförande en betydande oro på just den punkten. Jag vill kanske för finansministern påpeka att det är ointressant att jämföra den genomsnittliga avkastningen på företagens kapital med räntan på finansiella placeringar. Det är den förväntade avkastningen på nyinvesteringar som är avgörande, och där ligger kraven betydligt högre. Så det hjälper inte att finansministern vädjar till företagen att de skall öka sina investeringar. Det blir inte mer än en tom gest. Och tänk om de verkligen skulle ta finansministern på orden — då måste räntan höjas för att man skall kunna klara statens upplåning till budgetunderskottet. Nej, jag återkommer till detta, att vad vi ägnar oss åt i dag är att konsumera våra barns inkomster, samtidigt som vi tär på våra föräldrars uppoffringar. Den snabbt växande statsskulden medför att en gigantisk räntebörda läggs på framtida generationer. Samtidigt innebär den rekordlåga investeringskvoten att den framtida produktionsutvecklingen blir dålig. Våra barns levnadsstandard kläms åt från två håll. Industriinvesteringarna som andel av förädlingsvärdet är, som jag tidigare nämnde, i dag lägre än vad de varit någonsin tidigare under efterkrigstiden. År 1983 blev industriinvesteringarna för första gången sedan 1920-talet lägre än kapitalförslitningen, dvs. nettoinvesteringarna blev negativa. Och även om regeringens prognos om en investeringsökning på 8 76 mot förmodan slår in, så blir kapitalförslitningen ändå större än bruttoinvesteringarna. De senaste årens remarkabla ras i investeringarna märks först på sikt. Men på 1990-talet kommer vi fullt ut att få känna av den här nedgångens negativa effekter på vårt välstånd. Regeringen påstår att den satsar på ett brett program för ökade investeringar, men som jag påminde om i ett tidigare inlägg har efter devalveringen i stort sett alla regeringens åtgärder verkat dämpande. Fonderna gör det, budgetunderskottet likaså. Flertalet av de 42 skatter regeringen höjt eller infört innebär att investeringarna blir dyrare och mindre lönsamma. Är finansministern oroad över den låga investeringsaktiviteten i industrin? Om finansministern är det, varför driver han då en politik som bromsar investeringsverksamheten?

Fru talman! Jag förstår inte varför finansministern tycker att vi har målat en mörk bild. Jag kan gärna erkänna och även gratulera finansministern till att det nu ljusnar vid horisonten. Marknadsandelarna ökar. Förlusterna av marknadsandelar — som var så dramatiska 1976 och 1977 till följd av den ofördelaktiga kostnadsutvecklingen — har vänt och Sverige återerövrar positioner. Vinsterna ökar också, och kapacitetsutnyttjandet är bättre. Men även arbetslösheten har ökat under det socialdemokratiska regeringsinnehavet. Varför nämnde inte finansministern den detaljen i sammanhanget? 30 000 industrijobb har försvunnit. Det tyder väl ändå på, eftersom sysselsättningen är en central uppgift för den socialdemokratiska politiken, att regeringen har misslyckats. Vi får hoppas att den internationella konjunkturen håller i sig och att tendensen till ökade marknadsandelar fortsätter. Men vad gör man för sysselsättningen? Problemet är naturligtvis, att vi i grunden inte har den näringsvänliga politik som det här skedet skulle motivera. Regeringen bortser t.ex. från de små företagens betydelse, och man är inte beredd att ge underlag för enskilda människors direkta engagemang i produktionslivet på det sätt som i detta skede vore önskvärt. Man inför löntagarfonder — kollektivt ägande — men nonchalerar behovet av att enskilda människor direkt tar ett engagemang i produktionslivet. Nu uppmanar finansministern industrin att öka investeringarna. Ja, det är klart — det önskar vi naturligtvis alla att industrin skall göra. Men jag anser att finansministern först skall ge klart besked om vid vilken tidpunkt löntagarfonderna är färdigorganiserade och kan gå ut på marknaden. Jag tror att det skulle vara en intressant och värdefull information för kapitalmarknaden men också för investerarna i näringslivet. Ge det beskedet här och nu i detta sammånhang, herr finansminister. Sedan anklagade finansministern oss för att inte ha redovisat hur budgetunderskottet skall minskas. Men vi har satt upp en politisk målsättning. Vi är eniga om den målsättningen. Hur är det med finansministern själv, som inte har täckning för finansieringen av försvarsutgifterna? Den deprimerande och genanta show som vi har upplevt under senare tid är knappast ägnad att öka tilltron till regeringens budgetpolitik. Hur är det med u-hjälpen? Hur är det med familjepolitiken, där man inte ens har kunnat samla sig till en proposition? Hur är det över huvud taget med regeringens egen budgetpolitik, som är så ofullständig och som har lämnat så många frågor öppna? Se om det egna huset först, innan finansministern kritiserar oppositionen.

Fru talman! Om jag kan muntra upp finansministern med att säga att vi f.n. har en konjunkturuppgång, huvudsakligen exportledd, och att denna konjunkturuppgång är glädjande, skall jag gärna säga detta en gång till. Vår invändning mot den socialdemokratiska regeringen är emellertid att den inte utnyttjar den nuvarande förmånliga internationella ekonomiska utvecklingen till att på allvar ta itu med våra interna obalanser. Det är en ganska dålig beredskap som ni socialdemokrater bygger upp inför nästa konjunkturavmattning. Hur skall vi kunna klara av att gå in i en konjunkturnedgång med ett underliggande underskott i statsbudgeten på 80-90 miljarder kronor och med en relativt hög arbetslöshet? Jag tycker att Kjell-Olof Feldt skall ställa sig den frågan, annars är risken att de här två förmånliga åren i svensk politik blir vad professor Lybeck kallade för ett ”tillfälligt glädjerus”. Jag tror att det råder bred enighet om att ett långsiktigt och planmässigt besparingsarbete är ett ofrånkomligt led i saneringen av statens finanser. Socialdemokraterna torde i praktiken delvis ha väjt för denna arbetsuppgift på grund av bördan av sex års vidlyftiga utfästelser. Jag är medveten om att man nu i full fart håller på att frigöra sig från denna löftespolitik. Den fråga som vi i dag ställer till finansministern och tidigare ställt till finansutskottets ordförande är: Hur blir det med det fortsatta besparingsarbetet? Annars finns det en risk för att den socialdemokratiska budgetpolitiken kommer att kännetecknas av ryckighet. Ena månaden kommer det låt vara blygsamma och illa förberedda men dock besparingsförslag. Några månader senare framlägger man en budgetproposition utan några konkreta besparingsförslag. När, Kjell-Olof Feldt, får vi se nästa besparingspaket? Det är naturligtvis riktigt att det finns ett intresse av att bevara ett positivt internt kostnadsläge och, som finansministern sade, radikalt bringa ned inflationen. Vi är medvetna om -— vilket jag också strök under i mitt inledningsanförande — att detta är kopplat till utfallet av avtalsrörelsen. Vad har Kjell-Olof Feldt mer konkret att säga till parterna på arbetsmarknaden i detta avseende? Vill Kjell-Olof Feldt bestrida slutsatsen att med hänsyn till det överhäng som finns och den löneglidning som man har anledning att räkna med utrymmet för avtalsmässiga lönehöjningar är bara 1-2 96. Förutom att Kjell-Olof Feldt är ansvarig för den ekonomiska politiken är han ansvarig också för lönerna såsom arbetsgivare på det statliga avtalsområdet. Låt mig till sist, fru talman, beträffande familjepolitiken påminna om att vi, precis som er interna beredningsgrupp i regeringen har visat, har full täckning när det gäller finansieringen av våra familjepolitiska förslag, medan ni bara har presterat en lista över tänkbara finansieringar. Hur avser regeringen att finansiera den familjepolitiska reformen?

Fru talman! Jag tror ännu inte någon riksdagsman har vågat begära att den vackra bonaden skall hissas upp så att man skall ha möjlighet att visa bilder. Jag tänker heller inte göra det. Annars skulle det faktiskt vara intressant på det här stadiet av debatten att visa några diagram ur det som kallas indikatorer från statistiska centralbyrån; det kanske skulle rensa bort en del missuppfattningar som kommit till synes i debatten. Om man tittar på de kurvor som finns över utvecklingen av industriproduktionen, finner man sålunda att de når en topp med ungefär fem års mellanrum. De hade en topp 1974-1975, de hade en annan topp 1979-1980 under den borgerliga regeringen, och de verkar att nå en ny topp nu 1984. Men sedan har det varje gång kommit en nedgång efter de där topparna, och detta förefaller att vara ett mönster i de ekonomiska kriserna under det som vi marxister fortfarande envisas med att kalla kapitalistiskt produktionssätt. Frågan är: Vad gör regeringen då? Vad finns det för förberedelser för att verkligen säkra full sysselsättning när nästa nedgång kommer? Det är också intressant att peka på kurvan över arbetslöshetens utveckling. Det visar sig nämligen — och det kan Nils Åsling lägga på minnet — att arbetslösheten började öka i det här landet framför allt från 1976, när vi fick en borgerlig regering. Det är alltså inte bara under det senaste året av ny socialdemokratisk regering som arbetslösheten har ökat, utan den har ökat som tendens hela tiden från 1976 när de borgerliga regeringarna först tillträdde. Vad drar Nils Åsling för slutsatser av det? Detta visar att sammanhangen är något mera komplicerade. Kjell-Olof Feldt ställde en väldigt berättigad fråga till de borgerliga partierna. Han sade: Ni kan inte både skära ned statsutgifterna och öka sysselsättningen. Hur skall ni lösa det dilemmat? Vilket föredrar ni? Jag tycker i min oskuld att den frågan bör också regeringen svara på. Finansplanen innebär ju att man minskar efterfrågan i landet. Den effekten har den genomförda finansplanen. Hur menar regeringen att ni skall kunna pressa ned statsutgifterna och samtidigt öka sysselsättningen? Det förefaller att vara precis lika omöjligt för er som det är för de borgerliga partierna, och det tyder på att den politik ni för lika litet leder till resultatet verklig full sysselsättning i landet som de borgerliga partiernas politik skulle göra.

Fru talman! Lars Tobisson sade något som jag över huvud taget inte begrep. Det kan bero på att han använde fel ord, att han bytte ut lägre mot högre. Han sade nämligen att han visste att den förväntade avkastningen på nya investeringar ligger betydligt högre än den faktiska genomsnittliga avkastningen. Det var verkligen vad Lars Tobisson sade. Menar han däremot motsatsen blir det mer begripligt, men då frågar jag mig: Hur vet Lars Tobisson att den förväntade avkastningen är lägre än den faktiska avkastningen? I så fall besitter han kunskaper som han har dolt väldigt väl, om han kan veta var företagens avkastningsförväntningar i dag ligger. Allt tyder på att de flesta företag utgår från att de för framtida investeringar åtminstone skall få den avkastning de har på det totala arbetande kapitalet i dag. Skulle den ligga högre, desto bättre. Då kommer investeringarna att öka snabbare än vad vi tror, och det finns vissa tecken på att så kommer att ske. Jag vill bara notera att Lars Tobisson med klädsam blygsamhet gick förbi hela problemet om hur han skall klara sin budgetpolitik. Herrarna Åsling och Molin valde att besvara de frågor jag ställde genom att ställa nya frågor. Det håller naturligtvis debatten i gång, men det för den inte precis framåt. Vi kanske inte alls får veta hur man har tänkt kombinera moderat nedskärningspolitik med centerpartistisk fördelningspolitik och folkpartistisk sysselsättningspolitik. Jag antar att svaret är så pass besvärande att man tänker hålla inne med det i det längsta. I stället fick jag en mängd frågor. Jag är faktiskt snäll nog att svara även på mera omöjliga frågor. Nils Åsling frågade varför jag inte nämnde att arbetslösheten stiger. Men det gjorde jag — jag gav en ganska ordentlig markering av att jag betraktar det nuvarande sysselsättningsläget som otillfredsställande och att arbetslösheten är för hög. Men det blir ändå något magstarkt när Nils Åsling sedan säger att sysselsättningen är det centrala och frågar vad regeringen gör för sysselsättningen. Mitt svar här blir också ett svar till C.-H. Hermansson. Vad som nu händer är att vi vänder på sysselsättningsutvecklingen. Det gäller framför allt industrin. Jag måste påminna den förre industriministern om att industrin under hans fögderi förlorade 40 000 arbetstillfällen per år. Det var resultatet av den Åslingska industripolitiken och den Bohmanska ekonomiska politiken. Vad folkpartiet gjorde för insatser vet jag inte, men inte var de av det positiva slaget. Den situation som vi hade att ta itu med hösten 1982 var att det försvann ungefär 3 000-4 000 industrijobb i månaden. Under fjolåret begränsade sig nedgången till ungefär 10 000. I år räknar vi med en uppgång på 15 000. C.-H. Hermansson frågade hur vår politik är sammansatt. Det borde ha framgått av finansplanen att genom devalveringen och de omsvängningar i efterfrågan som vi har fått och som skapat en gynnsam konjunktur i industrin är det möjligt för oss att börja sanera statsfinanserna och samtidigt förbättra sysselsättningsläget. Det var också detta som var målet för vår politik att kunna göra dessa båda ting samtidigt. Det ni gjorde var att öka arbetslösheten och öka budgetunderskott. Den prestationen kommer ni aldrig ifrån. Bo Södersten har tidigare talat om förträngningsmekanismer. De här närvarande borgerliga representanterna, fru talman, är närmast perfekta förträngningsmekanismer. Jag fick fler frågor om näringspolitiken. Vad är det för fel på vår näringspolitik? Jo, säger Nils Åsling, vi uppmärksammar inte småföretagen. Förutom att fråga vad det är för mening med en sådan fras vill jag be Nils Åsling att läsa den proposition som industriminister Peterson lade fram i förrgår. Där uppmärksammar vi småföretagen i mycket hög grad. Hoppas nu att centerpartiet skall stödja våra förslag där. Låt oss sedan avlägsna myten att vi skulle försöka förhindra enskilda individer att engagera sig i ägandet i näringslivet, vare sig som enskilda företagare eller som aktieägare. Den 1 april startar allemanssparandet. Jag vill bjuda in Nils Åsling att delta i detta. Nils Åsling kan sätta in 600 kr. i månaden i svenska företag, och staten bjuder på skattefrihet på utdelningen. Detta visar väl att vi vill uppmuntra även Nils Åsling och andra potentiella småkapitalister till att delta i ägandet i näringslivet. Så välkommen till allemanssparandet! Jag tar mig friheten, fru talman, att göra reklam för denna innovation. Vi fick sedan omigen höra att de borgerliga partierna är eniga om målsättningen att skära ned budgeten med 10-12 miljarder. Det visste vi ju. Men frågan är: Hur skall ni göra det? Nils Åslings råd till mig att klara ut finansieringen av försvarsoch u-hjälpsanslagen är alldeles obehövligt. Det sköter jag nog ändå. Men det är inte jag som står här i talarstolen och utlovar ytterligare nedskärningar av budgetsaldot med 10-12 miljarder. Det är Nils Åsling som gör det. Det borde faktiskt vara han som lämnar besked om detta. Sedan ställde Nils Åsling en fråga som är något märklig. Han bekymrar sig för när löntagarfonderna skall komma i gång. Han är tydligen mycket angelägen om detta. Det är ett stort bekymmer för honom. Jag hoppas att Nils Åsling inte ligger vaken om nätterna i förundran över när löntagarfonderna skall börja arbeta. Jag trodde att han ville avskaffa dem redan i dag, innan de kommer i gång. Men jag kan stilla Nils Åslings oro —löntagarfonder na kommer att starta denna vår. Det finns ett ställföreträdande lidande, och jag tycker att Nils Åsling är något tvivelaktig som representant för den sortens övningar. Låt mig sköta löntagarfondernas konstruktion, så kan Nils Åsling syssla med att avskaffa löntagarfonderna — det är en bättre arbetsfördelning. Björn Molin frågade när nästa besparingspaket kommer. Låt mig förklara hur vi ser på detta. När vi i höstas lade fram en proposition var det för att vi vill ha snabba effekter på budgetsaldot. Då måste man tillgripa åtgärder med snabb verkan. Nu anser vi inte att det finns vare sig samhällsekonomiska eller kreditpolitiska skäl för att ytterligare skära ner budgetunderskottet utöver vad vi har gjort för detta budgetår. Det betyder inte att våra ansträngningar att minska det långsiktiga trycket på statsutgifterna för ett ögonblick har upphört — vi är fullt sysselsatta med att ytterligare ta ner framtida utgiftsökningar och att begränsa framtida utgifter. Men det arbetet är inte av den karaktären att det kräver några särskilda besparingspaket som vi skall komma till riksdagen med, utan det går väl, vad jag nu förstår, att förena med det löpande budgetarbetet. Det är ett mera sansat och konstruktivt sätt att bedriva detta arbete på än att en gång i kvartalet få konstatera att budgetunderskottet har växt oss över huvudet. Om det skulle inträffa att vi bedömer att budgetunderskottet håller på att bli för stort i det korta perspektivet, kommer vi inte att tveka att gå in med åtgärder, och då kommer det besparingspaket — men den bedömningen gör vi inte i dag. Slutligen beträffande familjepolitiken: Björn Molin säger att folkpartiet har täckning för sina förslag om familjepolitiken. Det är mycket möjligt att man har. Men det finns två problem. Det ena problemet är att samtliga oppositionspartier har sitt eget förslag till hur kostnaderna för en familjepolitisk reform skall klaras. En del vill lägga den huvudsakliga bördan på familjer och ensamstående utan barn. En del vill lägga en mycket stor del av bördan på löntagarna. En del vill lägga en mycket stor del av bördan på förvärvsarbetande familjer och gynna familjer där bara en förvärvsarbetar. Man kan alltså se hur de olika borgerliga intressegrupperna har gjort sig gällande i förslagens konstruktion. Vi har vår mening om hur detta skall gå till. Men vi vill meddela riksdagen och oppositionspartierna på vilken nivå vi anser att det vore lämpligt att göra en insats. Sedan kommer vi också att lägga fram våra förslag. Men för att skapa rimligt utrymme för borgerligheten att samla sig kring en lösning på detta valde vi den här metoden. Det ingår också i bilden, fru talman, att den borgerliga familjepolitiken inte framgår förrän man har avslöjat de borgerligas besparingsförslag i hela deras vidd. Då är det inte fråga om någon familjevänlig politik, utan då är det fråga om ett sätt att ta av barnfamiljerna betydande summor och dela ut till aktieägare och höginkomsttagare.

Fru talman! Det enda Kjell-Olof Feldt hade att komma med i anledning av mina farhågor för industriinvesteringarna var en motfråga beträffande en detalj. Om jag i hastigheten gjorde mig skyldig till en otydlighet vill jag upprepa att avkastningskraven på nyinvesteringar ligger betydligt högre än räntabiliteten på företagens befintliga kapital. Med det kanske jag kan få svar på min fråga. Av finansministerns första anförande fick jag intrycket att inflationen redan är besegrad. Men fakta är följande. Förra året blev prisstegringen 9,3 96, vilket avsevärt översteg inflationstakteni våra viktiga konkurrentländer. Det är i industrivärlden bara socialistiskt styrda länder i södra Europa som redovisar lika höga siffror. Under årets första månad steg konsumentpriserna med 1,5 90. Då skall man notera att januarirealisationerna på kläder och skor sänkte totalindex med nästan 0,5 90 — en effekt som med naturnödvändighet snabbt går över. I kommentarerna till denna siffra har det sagts att den är den lägsta sedan 1979. Men om man räknar bort effekten av den momshöjning som slog igenom i januari förra året, var den kvarstående prisstegringen då lägre än den som registrerades i år. Om man ser till nettoprisindex, som mäter prisutvecklingen rensad från indirekta skatter och subventioner, var uppgången mellan december i fjol och januari i år hela 1,8 90, vilket kan jämföras med 0,7 Io för ett år sedan. Mycket tyder alltså på att den verkliga inflationstakten är stigande. Regeringen har lovat att föra ned inflationen till 4 90 under 1984. Starten var således inte bra. Det återstår nu ett utrymme av 2,5 procentenheter på elva månader. Det betyder en ökningstakt på ungefär 270o i månaden. Det strider mot all erfarenhet att det skulle vara möjligt att hålla en så låg inflationstakt, när budgetunderskottet ligger på över 10 90 av bruttonationalprodukten och den internationella konjunkturen går uppåt. Jag vill sammanfatta med att säga att regeringen inte har gjort något som råder bot på de djupgående strukturproblemen i svensk ekonomi. Med hjälp av budgettekniska manipulationer och den internationella konjunkturuppgången har den dock fått läget att se bättre ut än vad det är. Kjell-Olof Feldt har inte brutit med den socialdemokratiska utvecklingsmodellen, utan fortsätter att spika nya brädlappar på det fallfärdiga välfärdsbygget. Men detta lappande ger endast ett tillfälligt andrum. Vid nästa konjunkturuppgång rasar den bräckliga konstruktionen obönhörligen samman. Vad regeringen gör är att den för en överbryggningspolitik i ny tappning. Nu är det inte fråga om att brygga över lågkonjunkturen i väntan på nästa uppgång. I dag går taktiken ut på att i skydd av en förbättrad konjunktur brygga sig över tiden fram till nästa val utan att det märks hur uselt det ekonomiska läget faktiskt är.

Fru talman! Till både finansministern och C.-H. Hermansson vill jag säga att jag visst är medveten om att arbetslösheten ökade från 1976 genom de svåra krisåren. Men skillnaden är att vi nu har en högkonjunktur. Vi har också en socialdemokratisk regering som lovat att avskaffa arbetslösheten. Lika fullt är arbetslösheten i dag långt större än den var under något av regeringarna Fälldins år. Det är det anmärkningsvärda — och det som avslöjar avståndet mellan ord och handling i den socialdemokratiska regeringspolitiken. Jag är helt på det klara med att det är Kjell-Olof Feldt som har hand om löntagarfonderna. Jag har för min del accepterat ”arbetsfördelningen” att jag skall avskaffa dem. Men finansministern kan inte undandra sig ansvaret. Löntagarfonderna är ingen affär för finansministern privat, utan en angelägenhet för hela vårt svenska samhälle. På kapitalmarknaden frågar man sig i dag: När blir fonderna en faktor placeringsmässigt? Det var svaret på den frågan som jag hade hoppats att finansministern skulle kunna ge här i dag. När kommer löntagarfonderna att vara organiserade, och när kommer de i gång? Det är berättigade frågor. Sedan är det självklart att de ickesocialistiska partierna skall avskaffa fonderna den dag vi har möjligheter därtill. Det avgörande i den politiska diskussion som vi nu för är hur man hanterar budgetunderskottet — vilken ambition och attityd som man har. Vi i centern har klart redovisat vårt budgetalternativ och vunnit överensstämmelse med de övriga icke-socialistiska partierna om det långsiktiga målet. För att fortsätta inflationsbekämpandet och för att kunna sänka räntan är det nödvändigt att vi drar ned budgetunderskottet. Frågan är om man kan gå in i en högkonjunktur, som vi nu är i färd med, utan att göra verkliga kraftansträngningar för att få ned budgetunderskottet. Man måste ta konsekvenserna av det konjunkturläge vi nu befinner oss i, om man vill föra en trovärdig stabiliseringspolitik. Det gör inte regeringen med det budgetförslag som vi i dag behandlar. Jag måste sedan säga att det är ganska avslöjande för regeringens politik att man talar om familjepolitik och publicerar olika alternativ men inte har plats för dem i sin budget — lika litet som man har plats för ökade insatser för försvaret och u-hjälpen. Vi har, herr finansminister, plats till sista öret i vårt budgetalternativ för den familjepolitiska reform som vi förordar, syftande till ökad valfrihet för familjerna oberoende av bostadsort. Det är den väsentliga skillnaden. Vi tar ansvaret för att förbättra barnfamiljernas situation. Det har inte regeringen gjort.

Fru talman! Finansministern kritiserade oss för att vi inte kunde svara på alla hans frågor. Då tycker jag att finansministern skall komma ihåg att han har tio minuters repliktid medan vi har tre minuter vardera. Ändå undviker finansministern flera av de viktiga frågor som jag har ställt. Vi i folkpartiet har ett sammanhängande budgetalternativ. Det innehåller ca 13,5 miljarder i besparingar, ca 1,5 miljarder i skattelättnader och ca 2 miljarder i utgiftsökningar. Summan av detta blir alltså en nettoförbättring av statsbudgeten på 10 miljarder. Hela den nettoförbättringen uppnås inte nästa budgetår, utan det är precis som med några av de besparingar som regeringen själv tog fram i höstas, nämligen att de får effekt först senare. Vårt gemensamma problem när det gäller att spara är att en del av förslagen får ett snabbare genomslag än andra. Jag tolkar nu finansministern så att det inte kommer några konkreta besparingsförslag förrän i nästa budgetproposition och att vad som hände i höstas, när ni lade fram en speciell besparingsproposition, inte kommer att upprepas. Finansministern sade sedan att de borgerliga partierna har olika finansieringsalternativ när det gäller familjepolitiken. Ja, det är riktigt. Men ni har ju inget förslag till finansiering alls. Vårt förslag är fullständigt, i motsats till det utkast som socialdemokraterna presenterade i går. Kom då med ett förslag till hur man skall finansiera det förbättrade stödet till barnfamiljerna så att vi får diskutera det! Eller anslut er till vår linje vad gäller finansieringen, om ni har så svårt att bestämma er! Då behöver ni ju inte heller oroa er för det moderata finansieringsalternativet. Då kan vi gemensamt uppnå majoritet för att finansiera en vettig förbättring av barnfamiljernas förhållanden. Efter att ha lyssnat till vad de socialdemokratiska talarna har sagt i den här debatten om stödet till barnfamiljerna, om möjligheterna till högre sysselsättning och om reallöneökningar, så kan man i alla fall dra en slutsats: löftespolitiken har återförvisats till partitaktikens skräpkammare. Där lär den väl få förbli i varje fall till 1985. Det är kanske en smula orättvist att påpeka detta i en debatt med Kjell-Olof Feldt, som säkert har bidragit till att löfteskarusellen har bromsats upp och nu slutgiltigt stannat. Statsministern däremot har både satt i gång och skjutit fart på denna löfteskarusell. Men jag tror ändå att det är ofrånkomligt att finansministern, som ju bär ansvaret, blir den som får bokföras för detta rekord i svikna vallöften.

Fru talman! Jag läste en gång en broschyr som bl.a. innehöll följande rader: ”Arbetslösheten innebär inte bara försakelse och lidande för de arbetslösa och deras familjer. Då arbetskraften icke användes, betyder det också, att naturtillgångar ligga outnyttjade och att produktiva anläggningar icke tagas i bruk. Hela samhällets förluster genom den ekonomiska krisen stå därför i ett visst förhållande till de arbetslösas antal, och man mäter kanske dessa förluster bäst genom att mäta arbetslöshetens omfattning. Kan någonting då vara rimligare än att söka utvägar för att skaffa arbete åt de arbetslösa? Kan någonting bättre svara mot hela samhällets intresse än att låta det allmänna sätta i gång arbeten, då de enskilda företagarna inskränka sin verksamhet och inte anser det lönande att anställa arbetskraft i samma utsträckning som förut? Sunda förnuftet synes svara nej...”. I samma broschyr ställdes också frågan: Är arbete en lyx? Är arbete åt alla medborgare något man kan kosta på sig i rika och välmående samhällen, men inte i Sverige? Svaret var: ”Det finns intet folk med sitt sunda förnuft i behåll, som i längden kan slå sig till ro med en ekonomisk visdom av detta dårhusmässiga slag.” Broschyren hade titeln ”Har vi råd att arbeta? ”. Den var skriven av Ernst Wigforss. Det var skrifter av detta och liknande slag som en gång övertygade mig om att den som ansåg massarbetslösheten vara ett vansinne måste bli socialist, måste ta upp kampen för ”att frigöra produktionskrafterna ur de fjättrar, som den privatkapitalistiska ordningen pålagt dem, att befria människorna från att vara tjänare under den ekonomiska organisationen och att i stället sätta dem i stånd att behärska den”. Resonemanget är fortfarande giltigt. Det är vanvett att tillåta massarbetslöshet. Det är en alltför dyrbar politik att låta åren gå utan att göra slut på arbetslösheten. Vi har råd att arbeta! Vi har däremot inte råd att låta bli.

Fru talman! Det visar sig nu att vad Lars Tobisson ville säga var att avkastningskravet på nyinvesteringar ligger betydligt högre än den genomsnittliga lönsamheten. Men det är verkligen ingen detalj, om man säger ”avkastningsförväntningarna” och menar ”avkastningskravet”. Det var inte underligt att jag blev förvirrad. Men om det nu är så att avkastningskravet på nyinvesteringar ligger högre än den genomsnittliga lönsamheten, vad säger detta om investeringsutvecklingen? Såvitt jag förstår ingenting alls. Den viktiga frågan är ju om avkastningsförväntningarna svarar mot avkastningskravet. Om det vet Lars Tobisson uppenbarligen ingenting — i varje fall hade han ingenting att säga. Alla undersökningar som har gjorts visar att de två främsta hindren för investeringar är att efterfrågan är för låg och/eller att lönsamheten är för låg. Som jag visade har devalveringen nu höjt både efterfrågan och vinstnivån. Därmed är de viktigaste förutsättningarna för en investeringsuppgång för handen. Skälet till att svenska företag under tidigare skeden gjorde så stora finansiella investeringar var framför allt att de låga realinvesteringarna gav en stor uppbyggnad av likviditeten, och den likviditeten ville företagen hantera på ett lönsamt sätt, dvs. låna ut pengarna. När nu förutsättningarna för en realinvesteringsökning föreligger, kommer företagen att börja investera realt, alltså i byggnader, maskiner, forskning, utveckling och annat. Jag tror alltså inte att företagen vill vara banker, och därför är det inte säkert att räntenivån blir så viktig. I varje fall vet vi en sak: Utrymme finns för ökade industriinvesteringar. Tillverkningsindustrins vinster beräknas i år bli 38 miljarder kronor. Dess investeringar ligger på 18 miljarder. Det var därför jag riktade uppmaningen till företagen att utnyttja de möjligheter och förutsättningar som faktiskt finns. Sedan vill jag säga att det berörde mig illa att höra Lars Tobisson, av alla människor, bekymra sig över avtalsrörelsen och framställa sig som något slags garant för att det med en moderat politik minsann skulle bli ordning på avtalsrörelsen. Den fördelningspolitik och den skatteoch bidragspolitik som moderaterna vill föra skulle nämligen, såvitt jag förstår, innebära ett mycket allvarligt hot mot våra möjligheter att komma fram till en rimlig löneutveckling. De beräkningar vi gjort på basis av de moderata förslagen har visat att de skulle utgöra rena dynamiten, om man kastade ut dem i avtalsrörelsen. Om moderaterna fick genomföra sina förslag, skulle en normalinkomsttagarfamilj förlora mellan 2 000 och 3 000 kr. direkt i levnadsstandard, medan en höginkomsttagarfamilj skulle kunna tjäna mellan 5 000 och 10 000 kr. Nu har Lars Tobisson ingen replik kvar, och jag vill därför bara konstatera att det är helt omöjligt att tänka sig att en sådan politik inte skulle få konsekvenser, att den stora mängden löntagare stillatigande skulle finna sig i att staten förde en sådan politik. Skattetrycket kan inte höjas, säger man. Men det kan höjas för låginkomsttagarna — dessa kan bära högre skatter. Men höginkomsttagarnas skatter måste sänkas. Det skulle vara ett sätt att bidra till en lugn kostnadsutveckling! Därför är det nog faktiskt bra att moderaterna f.n. står utan inflytande över skatteoch fördelningspolitiken. Nils Åsling sade beträffande budgetunderskottet att det viktiga är ambitionsnivån och attityden till budgetunderskottet. Han sade vidare att det viktiga är att de borgerliga partierna nu är ense om målet för politiken. Han sade i sitt anförande att det är lätt att förena besparingar och nedskärningar med en rättfärdig fördelningspolitik. Om ni är ense med moderaterna om målet, måste jag dra den slutsatsen att ni rimligen inte på någon punkt kan vara ense om medlen. Jag kan inte tänka mig att centerpartiet är berett att acceptera moderaternas avrustning av regionalpolitiken, som de vill skära ned med en halv miljard kronor. Hur går det uppe i Jämtland, Nils Åsling, om Tobisson får det som han vill? Detta kan ni väl inte vara med på. Ni kan väl heller inte acceptera moderaternas och folkpartiets förslag att sänka livsmedelssubventionerna med 1 000-1 200 milj.kr. Inte kan jag tänka mig att Åsling skulle våga visa sig på LRF, om mjölkpriset steg med över en krona litern. Det måste alltså vara någon väsentlig skillnad mellan ambitioner och attityder här. Är det då inte rena skämtet att säga att ni är ense om målet? För att ta andra ting vill moderaterna skära ned på regional trafikpolitik, på särskolan och på färdtjänsten — allt sådant som jag trodde att centern faktiskt satte värde på. Därför är hela snacket om att det finns ett borgerligt budgetalternativ ett mer än lovligt stort skämt. Jag hoppas att centerpartiet i den fortsatta hanteringen av budgetpropositionen klart markerar att man inte kan vara med på det som moderaterna och i vissa delar folkpartiet står för. Björn Molin hade så många frågor att ställa i sin första treminutersreplik att han inte hann besvara någon enda av mina frågor. Jag ger upp, herr talman, i försöken att få några besked från oppositionen i någon fråga. Jag tackar för invitationen till uppgörelse om familjepolitiken från Björn Molin. Det finns intressanta inslag i folkpartiets uppläggning, som vi kan fortsätta att resonera om. Herr talman! Jag vill sluta med en deklaration. Jag tycker att oppositionspartierna f.n. präglas av en viss uppgivenhet, blandad med en påtaglig ängslan för att den nu bedrivna politiken skall leda till uppenbara och för medborgarna viktiga resultat. Det betyder att hela det korthus ni byggt upp och som utgör ert alternativ kommer att ramla ihop. Då vill jag säga följande framför allt till C.-H. Hermansson och andra som ställer liknande frågor. Om det vore så att regeringen och jag själv för ett ögonblick trodde att vi skulle kunna förstärka sysselsättningen i Sverige genom att låta budgetunderskottet gå i höjden, skulle vi göra det. C.-H. Hermansson skall inte tro att vi av lust att plåga oss skulle hålla tillbaka ökade offentliga utgifter, om vi trodde att de skulle föra oss närmare målet full sysselsättning. Varför skulle vi göra det? Vi har kommit till den grundmurade slutsatsen att vi måste göra en avvägning när det gäller finanspolitiken, så att vi utnyttjar den förbättrade konjunkturen till att börja ta ner underskottet och därmed kombinera bättre balans, lägre inflation, med högre sysselsättning. Skulle vi gå den andra vägen, den vänsterpartiet kommunisterna rekommenderar, skulle vi snabbt slå sönder den förbättring av konjunkturen som nu är i gång och den investeringsuppgång som väntar. Jag hoppas bli trodd på mitt ord, när jag säger att denna övertygelse är det som vägleder oss när vi för politiken på det sätt som vi gör. Hade vi en annan övertygelse, trodde vi att ett ökat budgetunderskott skulle vara bra för Sverige, bra för sysselsättningen, skulle vi inte tveka om att också bedriva en sådan politik.

Herr talman! Ett centralt mål för den ekonomiska politiken under 1980-talet är, har vi hört under förmiddagen, att avveckla det strukturella budgetunderskottet genom att kraftigt minska de offentliga utgifterna. Skattehöjningar är ingen framkomlig väg för att sanera statsfinanserna. Inom den offentliga sektorn finns inte bara ett underskottsproblem utan även ett effektivitetsproblem och ett valfrihetsproblem. Dessa problem angrips bäst genom att införa mer av konkurrens inom den offentliga sektorns verksamhetsområden. Inom den kommunala sektorn bör effektiviteten kunna ökas genom större inslag av bl.a. anbudsförfarande, entreprenader och, vill jag tillägga, enskild verksamhet inom vissa av dagens kommunala monopolbranscher. Privata initiativ skall uppmuntras inom områden som huvudsakligen förbehållits den kommunala eller statliga sektorn. Detta står i den gemensamma borgerliga reservationen om de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken. Vi som är övertygade om att de här återgivna riktlinjerna är värda att följa inser att det krävs betydande besparingar inom den kommunala sektorn. Kommunsektorn svarar för 158 miljarder eller 72,5 70 av den totala offentliga konsumtionen. För motsvarande år, 1984, är den statliga konsumtionen beräknad till 57 miljarder. Ett minimikrav — i alla fall för oss som anser det absolut nödvändigt att få ner det strukturella budgetunderskottet och som finner det ytterligt angeläget att återskapa marknadsekonomin — är att se till att den offentliga sektorn och kanske framför allt den kommunala inte växer. Vi har därför krävt nolltillväxt — volymmässig nolltillväxt — för kommunsektorn. Kommunerna och landstingen har i dag mycket god likviditet.

Herr talman! Den kommunala sektorn är den samhällssektor som vuxit snabbast under 1970-talet. Trots en gradvis neddragning av den kommunala konsumtionsökningen har den tagit i anspråk mer än hälften av resurstillväxten under den senaste tioårsperioden. Till stor del förklaras den ökade kommunala konsumtionen av att kommuner och landsting faktiskt har fått ta över stora uppgifter som tidigare vilat på staten. Finansministern har i årets budgetproposition påpekat att han senare ämnar föreslå riksdagen att dra in den återstående beskattningsrätten från juridiska personer i kommunerna till staten. Finansministern kommer också i en särskild kommunal proposition att föreslå att kommunerna kompenseras för detta bortfall. Det är mot den bakgrunden, herr talman, litet svårt att i dag diskutera dessa åtgärder, eftersom vi inte vet nägonting om hur regeringen kommer att göra på det kommunala området, hur dessa kompensationer kommer att se ut eller vilken omfattning de kommer att få. Från centerpartiets sida har vi emellertid i vårt budgetalternativ föreslagit att 3 miljarder kronor skall sparas från den kommunala sektorn, främst genom att staten behåller de medel som dras in från kommunernas juridiska personer. Vi ser inte detta enbart som en besparingseffekt, utan också som en utjämning mellan olika kommuner. Eftersom företagsetableringen är ojämnt fördelad mellan kommunerna blir det rättvisare om staten tar in hela beloppet från de juridiska personerna. Detta förutsätter givetvis att man också förbättrar själva skatteutjämningssystemet. I den nuvarande ekonomiska situationen måste självfallet också kommuner och landsting vara beredda att spara. Detta bör ske genom omprioriteringar, effektiviseringar och bättre hushållning med tillgängliga resurser. Med hänsyn till den kraftiga expansionen under 1970-talet bör det rimligen finnas ett gott utrymme för sådana åtgärder. Utan en sådan kommunal omprövning sprängs de samhällsekonomiska ramarna. Ytterligare kommunalskattehöjningar är dock ingen framkomlig väg. Inte minst skulle låginkomsttagare drabbas mycket hårt av sådana. Den kommunala sektorn har generellt sett dock en god likviditet. Prognoserna för 1984 är också väsentligt bättre än de varit tidigare. Från Kommunförbundet föreligger i dagarna ett preliminärt bokslutsresultat för 1983, som visar ett överskott för kommunsektorn på ca 800 milj.kr. Vid jämförelser mellan preliminära och definitiva utfall har det visat sig att de preliminära bedömningarna av nettoöverskottet under åren har legat i underkant. Variationerna i denna underskattning har emellertid varit ganska stora år från år.

I den ekonomiska situation vi nu har och kan räkna med de närmaste åren är det nödvändigt med omprioriteringar inom hela kommunsektorn. Denna omprioritering skall självfallet göras av kommuner och landsting själva utan en central statlig styrning. Från centerpartiets sida ser vi det som en naturlig utveckling att man prioriterar begränsade ekonomiska resurser mer direkt till personlig omsorg och mindre till exklusiva byggnader. Hemsjukvården — med både sjukvård och social omvårdnad — måste ytterligare byggas ut liksom lokala vårdcentraler. En decentraliserad sjukvård ger en naturlig anpassning till arbetsoch vardagsliv och därmed en viktig trygghet för den enskilde. Specialistvården bör ha sitt utflöde ur denna lokala vårdorganisation. Den kommunala organisationen måste också radikalt decentraliseras för att man skall kunna skapa förutsättningar för att lägga ut beslut och ansvar nära människorna och därmed åstadkomma en god och riktig hushållning med tillgängliga medel. Samhället, dvs. staten, bör inte minst över landsting och kommuner garantera en säker och bra grundtrygghet. Inom den garantin bör det ges utrymme för enskild och kooperativ verksamhet. Från centerpartiet har vi föreslagit att kooperativ verksamhet inom den offentliga sektorn skall kunna utvecklas på många områden, bl.a. inom bostadsområdet, äldreomsorgen och barnomsorgen. Barnomsorgen t.ex. har byggts ut avsevärt under tiden från 1976. Ca 20 000 platser per år har tillkommit i barnstugor och familjedaghem. Kostnaden för kommunerna och staten har under denna period ökat från 1,5 miljarder till 12 miljarder kronor. Utöver valfrihet genom bl.a. utbyggd vårdnadsersättning bör föräldrakooperativen vara ett intressant alternativ för föräldrarna, både kostnadsmässigt och när det gäller att arrangera tillsynen. Självfallet bör föräldrakooperativen tas in i de kommunala barnomsorgsplanerna och få bidrag från stat och kommun på samma sätt som de kommunala daghemmen. Ideella föreningar som önskar ansvara för verksamheter bör också få stöd från kommunernas sida. Detta är ofta god kommunalekonomi och ger ökat ansvar åt föreningarna. När kommunerna nu har fått och förhoppningsvis kommer att få ytterliga re ökade möjligheter att avgöra olika frågor, bör man också ta fatt i denna möjlighet och våga ta ansvar även i kanske besvärliga avgöranden. Detta vitaliserar vår demokrati och är ofta ekonomiskt riktigt. Den kanske viktigaste förutsättningen för ökad kommunal självstyrelse och demokrati är det sätt på vilket intäkterna tillförs kommunerna. De väsentligaste intäkterna för landsting och kommuner är kommunalskatt, statsbidrag och avgifter. Avgifterna utgör endast en mindre del. Begränsningarna är givna i kommunallagen — man får inte ta ut så stora avgifter att verksamheter går med vinst. En allmän målsättning bör vara att de tekniska avgifterna normalt skall täcka kostnaderna. Däremot bör de sociala taxorna inte ligga så högt att de som bäst behöver omsorgen inte kan få den. Det finns dock fortfarande ett visst utrymme för en anpassning uppåt av taxorna. Kommunalskatten har nu nått en sådan höjd att en generell ökning inte bör komma i fråga. Däremot bör självfallet en utjämning kunna åstadkommas. Detta kräver dock åtgärder som jag senare skall beröra. Centern avvisar förslaget om lagstiftning om ett skatteuttagstak. Den kommunala beskattningsrätten är en grundpelare i den kommunala självstyrelsen. Därför kan vi inte acceptera förslaget från moderaterna, som vill lagstifta om ett kommunalt skattetak. Statsbidragen är en stor inkomstkälla för kommunsektorn. Beloppet för år 1983 uppgick till nära 50 miljarder kronor. Därav utgår 10,4 miljarder i skatteutjämning och ca 40 miljarder i specialdestinerade bidrag. Trots den kraftiga utbyggnad av skatteutjämningen som skedde under den icke-socialistiska regeringstiden, från 2,7 miljarder 1977 till 10,4 miljarder 1983, kvarstår stora olikheter mellan kommunerna. Ett trettiotal kommuner har egen skattekraft som till 50-60 26 överstiger medelskattekraften, den tillförsäkrade skattekraften. Ändå får dessa kommuner, liksom andra skattekraftstarka kommuner och landsting, en avsevärd del av de specialdestinerade statsbidragen till kommunerna. Det krävs alltså en radikal omläggning av hela statsbidragsgivningen till kommuner och landsting. Ett successivt överförande av de specialdestinerade statsbidragen till ett allmänt statligt bidrag till kommuner och landsting med en ytterligare förstärkning av skatteutjämningseffekten bör ske. Vid förstärkning av skatteutjämningen bör hänsyn tas till särskilt geografisk belägenhet, dvs. stora avstånd, och kommunernas kostnader. En statistisk undersökning som statistiska centralbyrån nyligen gjort visar att skogslänen har betydligt större omkostnader än andra kommuner. Samma standard till samma kostnader var man än bor bör eftersträvas i regelsystemet. Sedan skall kommuner och landsting själva prioritera. På så sätt uttnyttjar man de ekonomiska resurserna på det effektivaste och för människorna bästa sättet. Det garanterar det lokala inflytandet, som en sådan omläggning öppnar för och stimulerar till. Majoriteten i finansutskottet, socialdemokraterna och kommunisterna, avvisar vårt förslag om den kommunala ekonomin. Motiveringen är att kommunerna kommer att tvingas att höja skatten eller att minska den kommunala verksamheten med påfrestningar på sysselsättningen som följd. Utskottsmajoriteten har konstaterat att det finansiella sparandet inom kommunsektorn blir ungefär detsamma för 1984 som för 1983, alltså förutsättningarna är betydligt bättre än vad man tidigare räknade med. Samtidigt har de genomsnittliga utdebiteringshöjningarna legat så lågt som vid 19 öre. Tror nu socialdemokraterna på sin egen regerings förmåga att få ned inflationen till 4 96, skulle detta ytterligare förstärka kommunernas och landstingens finansiella ställning. Det borde leda till att även socialdemokraterna inser att det inom kommunsektorn finns utrymme för sparande för att minska statens underskott. Läser man mellan raderna i finansplanen verkar det som om även finansministern har insett detta. Jag tycker att det är en besynnerlig uppläggning av budgeten. Den tycks vara så ofullständig att det inte finns någon finansiering av familjepolitiken och försvarspolitiken. Den ryckighet som präglar handläggningen av den kommunala ekonomin inger inte heller något förtroende. Att regeringen i statsverkspropositionen inte redovisar vad den kommer att göra med skatteintäkterna från juridiska personer i kommunerna är också en svaghet. Man hänvisar till propositionen om den kommunala ekonomin, som kommer att framläggas om någon dag. Inte heller den lär emellertid vara fullständig när det gäller kompensationen till kommunerna, utan detta får man vänta med tills kompletteringspropositionen redovisas senare i vår. Det kanske kan ges besked här i dag från en företrädare för regeringspartiet som Paul Jansson om vad som finns i den aviserade kommunala propositionen. Jag ser saken så, att regeringen försöker lägga ut dimridåer och vilseleda kommunerna och allmänheten när det gäller hur mycket och var man minskar transfereringarna till kommunsektorn. Därför är det så svårt att i dag få en sammanfattande bild av hur regeringen ser på den kommunala ekonomin. Herr talman! Jag yrkar bifall till centerreservationen 17 i utskottets betänkande.

Herr talman! Låt mig allra först framhålla, att jag tycker att debatten om den kommunala ekonomin i dag är ganska onödig. Det är enligt min mening en överloppsgärning att nu uppta kammarens tid med att diskutera dessa frågor, i synnerhet som vi vet att vi om några veckor får en ny debatt här om den kommunala ekonomin, då vi behandlar den särskilda proposition som regeringen har aviserat och som Rolf Rämgård även hänvisade till. De motioner på detta område som väckts under den allmänna motionstiden och i anslutning till budgetpropositionen kunde mycket väl hållas åt sidan och behandlas i eft sammanhang, när vi har de kommunalekonomiska frågorna på dagordningen i riksdagen. Vi var faktiskt några stycken i utskottet som hävdade den uppfattningen och ansåg, att det inte borde föras dubbla debatter i kammaren om kommunernas ekonomi. Vi vet ju hur ansträngt vårt arbetsschema ändå är. Nu har det emellertid väckts motioner och fogats reservationer till utskottets betänkande, och jag är därför tvingad att helt kort motivera utskottets ställningstagande i det här sammanhanget. Som framgår av betänkandet har det finansiella sparandet inom den kommunala sektorn blivit bättre än man räknat med, något som Rolf Rämgård också påpekade. Det blir ungefär detsamma för 1984 som det blev för 1983, och detta ger alltså en betydligt ljusare bild än vi tidigare kunde vänta. Skattehöjningarna, sedda som genomsnitt för kommunerna, blir endast 19 öre. Den främsta orsaken till detta är väl att kostnadsökningarna blivit betydligt lägre än tidigare. Regeringens målsättning att hålla inflationen vid 4960 i år kommer naturligtvis, som Rolf Rämgård antydde, att ytterligare förbättra kommunernas situation. Det är riktigt, och vi hoppas att vi skall lyckas med den här politiken. Kommunernas konsumtionsökning har varit 1,8 20, och det har gett till resultat att man kunnat öka sysselsättningen i kommunerna med ca 15 000 personer. Och i varje fall jag uppfattar det som positivt att kommunerna i den här situationen, då arbetslösheten i landet är alltför hög, på det här sättet kan bidra till en bättre situation på arbetsmarknaden. Om man ser på de motioner som väckts och de reservationer som fogats till betänkandet, finner man att det som vanligt är moderaterna som går hårdast fram mot landets kommuner, och jag skall i huvudsak kommentera moderaternas motion och deras reservation på den här punkten. I motionen kräver moderaterna först och främst nolltillväxt — det har ju Margit Gennser tidigare framhållit. Det får således inte vara någon volymökning alls i kommunerna, och bara detta skulle för nästa år innebära, att de 15 000 jobb som volymökningen gett upphov till skulle gå förlorade. Kommunerna får alltså enligt moderaterna inte bidra till en sysselsättningsökning. Tvärtom skall kommunerna tvingas medverka till en kraftigt ökad arbetslöshet i samhället. Den samlade finansiella effekten av moderaternas indragning på kommunsektorn belöper sig nämligen till hela 7 miljarder kronor. Vad är det då för statsbidrag som skall tas bort eller skäras ned? Jo, man vill helt ta bort statsbidraget till driften av kliniker för psykiskt sjuka. Bort skall även bidragen till särskolor, till färdtjänsten i kommunerna osv. Detta är en mycket typisk moderat politik, vars effekter på ett cyniskt sätt drabbar de allra svagaste grupperna i samhället, nämligen de psykiskt sjuka, de utvecklingsstörda barnen samt handikappade och pensionärer. Sedan säger moderaterna — det påpekade även Margit Gennser — att minskningen av statsbidragen för dessa ändamål inte alls behöver leda till att just dessa verksamheter drabbas. Det är ett ganska fantastiskt påstående. Ni har ju pekat ut dessa grupper och sagt att man här kan göra indragningar och spara pengar. Ute i kommunerna uppfattas detta givetvis såsom ett ställningstagande från statens sida. Era moderata kommunalmän kommer då liksom ni i riksdagen att anse att dessa verksamheter inte är så viktiga och att man kan dra in på dem. Jag anser det vara en självklarhet att resultatet kommer att bli detsamma. Man skulle kunna vända på kuttingen och säga att ni moderater vill spara mycket mer än alla andra även på statsutgifterna. Om man gör ett tankeexperiment, är ert resonemang lika klyftigt som om ni exempelvis skulle kräva stora nedskärningar i fråga om det militära försvaret och samtidigt förklara att det inte får drabba försvarets verksamhet. Utpekar man en sektor och säger att man där kan spara utan några vådor, har man därmed även tagit ställning för eller emot den verksamhet som det där rör sig om. Jag är mycket orolig för att ett sådant uttalande från riksdagens sida skulle komma att uppfattas såsom en klar rekommendation till kommunerna att skära ned på just dessa områden. Särskilt för moderata kommunalpolitiker kommer det att bli en ledstjärna. Det vill jag inte se hända i vårt samhälle. Såsom tidigare har påpekats här vill moderaterna införa en lagstiftning om kommunalt skattestopp. Drar man in dessa 7 miljarder kronor, innebär det en volymminskning på ca 4 976, vilket måste kompenseras med en kommunalskattehöjning på 1:75 kr. Det är lätt att räkna ut effekten av en indragning. Om kommunerna då enligt moderaternas förslag inte får höja skatten, innebär detta en mycket kraftig nedskärning av den kommunala verksamheten och därmed en väsentligt ökad arbetslöshet i landet. Detta kan vi socialdemokrater i finansutskottet inte acceptera. Vi yrkar naturligtvis avslag på dessa reservationer och motioner. Herr talman! För dagen nöjer jag mig med dessa kommentarer. Som jag sade inledningsvis får vi möjlighet till en mer genomgripande debatt om några veckor, när riksdagen skall behandla regeringens proposition om den kommunala ekonomin. Jag yrkar bifall till finansutskottets hemställan i betänkande 25 och avslag på reservationerna 16, 17, 18 och 19.

Herr talman! Paul Jansson uppehöll sig mycket vid vårt förslag att från landstingen dra in det enda specialdestinerade bidraget, nämligen mentalvårdsbidraget. Detta bidrag kom till när mentalvården överfördes från staten till kommunerna. Det har fungerat som ett generellt bidrag till landstingssektorn — egentligen det enda som finns kvar. Vi vet när vi arbetar med budgeter både i kommuner och i landsting att man får kostnadsramar. Dessa ramar är i och för sig beräknade efter den mängd pengar kommunen/landstinget har till sitt förfogande genom skatter, bidrag och avgifter. Sedan prioriterar kommunalpolitikerna efter dessa ramar på kostnadssidan. Det betyder helt enkelt att man solidariskt sprider ut besparingarna på olika verksamheter både i landsting och i kommuner. Detta vet alla erfarna kommunalpolitiker. Dessutom finns det vetenskapliga undersökningar som visar att detta är fallet. När staten drog in skolbidragen var det inte bara skolan som träffades, utan effekterna drabbade all verksamhet i kommunen. Om staten prioriterar en utbyggnad kan den prioriteringen inte hänga kvar när man måste dra ned på grund av ändrade statsfinansiella förhållanden. Våra moderata kommunalpolitiker är i alla fall så kloka att de kan se att var tid har sin prioritering. De uppfattar inte alls det här som en pekpinne från oss i riksdagen, och pekpinnar bör vi verkligen vara försiktiga med. Skall vi kunna klara svåra tider, skall vi kunna åstadkomma produktivitetshöjningar osv., måste vi faktiskt överlåta till dem som står i närheten av de praktiska problemen att lösa dem. Jag är helt övertygad om att kommunalpolitikerna kan det. Jag gör mig till tolk för precis samma åsikt som civilministern har gett uttryck för i den socialdemokratiska regeringen. Så till sysselsättningen. Vi diskuterar nu den budget som skall gälla nästa budgetår. Och då lär det vara högkonjunktur. Under en högkonjunktur skall man egentligen inte syssla med arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Jag tror att det är viktigt att se till, att alla verksamheter i ett land blir produktiva, vare sig det är offentlig verksamhet eller enskild. Det är därför vi har föreslagit besparingsåtgärder.
Herr talman! Det kanske inte är meningsfullt att föra någon vidare debatt här, eftersom Paul Jansson hänvisar till den kommande kommunala propositionen. Låt mig emellertid något kommentera Paul Janssons argument att man skulle ha lagt den här debatten åt sidan. Jag tillhörde dem i finansutskottet som tyckte att detta område utgör en väsentlig del av hela samhällsekonomin. Inom den offentliga sektorn är kommuner och landsting en av de största delarna. Det vore ju märkligt om man inte skulle diskutera dem i riksdagens finansdebatt. De hör ju dit, i synnerhet som vi i våra alternativa budgetförslag har dem som tunga bitar, låt vara att det gäller besparingsförslag. De är väsentliga delar av den totala ekonomin, och då vore det egendomligt om man inte skulle föra den diskussionen i riksdagens finansdebatt. Sedan konstaterar Paul Jansson att kommunernas finansiella situation är betydligt ljusare. Det konstaterade jag också, och då vore det ju logiskt, som jag sade i mitt huvudinlägg, att man kunde visa direkt på en besparingseffekt inom kommunsektorn redan nu. Det finns bevisligen ett utrymme för sådant, och det hade väl regeringen också kunnat ta fasta på. Nu avvaktar man. Vi vet inte hur stor besparing regeringen kommer att göra, och då är det svårt att här kommentera saken. Emellertid har det inte gjorts någon kommentar vare sig av utskottet eller i dagens debatt till det förslag som vi har om att man skall förbättra skatteutjämningssystemet. Vi känner till utfallet i kommunerna enligt den utredning som har gjorts av en utredningsgrupp i finansdepartementet. Man konstaterar att i genomsnitt får kommunerna 2 500 kr. per invånare i form av specialdestinerade bidrag i 1980 års räkenskaper. Utfallet varierar kraftigt mellan kommunerna, från mindre än 1 800 kr. till över 3 000 kr. per invånare. Skillnaderna är särskilt stora inom bidragsområden där bidragen är verksamt styrande. Som exempel redovisas att statsbidragen per barn i åldern 0-6 år varierar mellan under 2 000 kr. som minst och över 12 000 kr. som mest. Det är ju ganska markanta skillnader, som inte på något sätt kan vara rättvisa. Det skulle ha varit tacknämligt om man hade fått någon kommentar från utskottsmajoriteten och från dagens debattörer i den frågan.
Herr talman! Jag litar inte så mycket på de här vetenskapliga undersökningarna som har presenterats, Margit Gennser. Jag litar mera på hur praktiska kommunalmän reagerar. Jag vågar inte vara säker på att man, om riksdagen säger att nu drar vi in bidraget till de utvecklingsstörda barnen, flyttar över pengar från andra kommunala verksamheter för att täppa till de hål som då uppstår. Jag upplever risken som väldigt stor att man tar detta som en beställning, som ett principiellt ställningstagande från riksdagens sida, och låter besparingarna gå ut över just dessa områden, vilket drabbar de allra svagaste grupperna i vårt land, dessa människor som mer än några andra behöver samhällets vård och omsorg. Margit Gennser har alltså tyvärr inte på något sätt övertygat mig på den punkten genom att hänvisa till vetenskapliga utredningar och uttalanden. Däremot har jag ett praktiskt exempel hemifrån mitt eget landstingsområde på hur centrala direktiv ifrån moderaternas partiledare så småningom tvingade den moderata landstingsgruppen i Skaraborgs läns landsting att begära en skattesänkning på 50 öre. Det pågick ganska länge, kan jag säga. År efter år anklagades landstingsgruppen av Ulf Adelsohn för att man inte sänkte skatten när likviditeten var så god i Skaraborgs läns landsting. Nu har den moderata gruppen tvingats lägga fram ett förslag om en skattesänkning på 50 öre. Så visst påverkas man av uppfattningar på centralt håll! Slutligen vill jag säga till Rolf Rämgård att jag redan har framhållit att det hade varit i hög grad praktiskt att föra debatten om den kommunala ekonomin i ett sammanhang när vi hade regeringens proposition. Jag vidhåller den uppfattningen. Det dröjer ju bara några veckor, så skall vi på nytt försöka hitta nya argument i den kommunalekonomiska debatten. Förhoppningsvis har vi då ett mycket bättre underlag, eftersom vi då har fått regeringens proposition, där svaren på de frågor som bl.a. Rolf Rämgård här har ställt kommer att ges. När det gäller skatteutjämningen vet Rolf Rämgård lika bra som jag att det sitter en statlig utredning och tittar på den saken. När den utredningen har lagt fram sina förslag får vi ta den debatten och ta ställning till dessa frågor.
Herr talman! Paul Janssons uttalande förvånar mig. ”Jag tror inte på vetenskap”, säger han. Gäller det bara på detta område, eller gäller det också när Paul Jansson blir sjuk? Är spindelväv bättre för sårbehandling än Biosept eller antibiotika ifall infektionen är mycket besvärlig? Jag trodde inte att jag skulle få höra sådant uttalande i riksdagen år 1984. Vad sedan gäller Skaraborgs läns landsting tror jag inte det var brev som påverkade moderaterna att sänka skatten. Har man en miljard i likviditet, dvs. 100 96 likviditet, är det på tiden att ge tillbaka litet av skattepengarna till medborgarna i Skaraborgs län. Man hade nämligen överbeskattat dem. Jag är faktiskt helt övertygad om att Paul Jansson är betydligt förståndigare än hans inlägg ger sken av och att han både tror på vetenskap och vet vad som var den verkliga orsaken när moderaterna rättade till ekonomin litet grand i Skaraborgs län. Men jag tror att Paul Jansson är förfärligt konservativ. De prioriteringar som har kommit till uttryck en gång för länge sedan när statsbidragen instiftades skall för evigt gälla, anser Paul Jansson. Ja, inte blir det ett dynamiskt samhälle på det sättet. Försök att tänka om!
Herr talman! Dess bättre är Margit Gennser betydligt mer konservativ och mörkblå än jag. Det är jag glad över. Men jag vidhåller att just i sådana här sammanhang är det inte säkert att man kan lita på vetenskapliga undersökningar. Jag litar på vetenskapen i övrigt, fru Gennser, det är inte fråga om annat. Men med erfarenhet av praktiskt kommunalt ekonomiskt handlande vet jag att det finns starka skäl att vara mycket försiktig i det här avseendet. Jag kan inte frigöra mig från tanken att om regering och riksdag pekar ut en speciell sektor där de anser att man kan spara pengar, är risken stor att detta kan få en spridningseffekt — att partiernas företrädare på det kommunala planet ser saken på samma sätt, eftersom det gäller politiska ställningstaganden. Sådana ställningstaganden — det" känner Margit Gennser till — går ofta utanför vetenskapliga resonemang i olika sammanhang. Sedan är det självklart — jag har aldrig påstått något annat — att om en verksamhet pågått ett antal år kan den behöva omprövas. Jag är inte så förstockad att jag inte anser att vi kan göra det också på det område som det här är fråga om, om vi finner bättre lösningar. Men den omprövningen — jag upprepar det — får inte gå till på det sättet att den drabbar de svagaste och sämst ställda i vårt land. På den punkten är jag obeveklig.

Herr talman! Jag har anmält mig till denna debatt för att säga något om finansieringen av affärsverkens verksamhet, och jag skall bli mycket kortfattad. Finansutskottets betänkande 1983/84:25 behandlar bl.a. tre moderatmotioner, s.k. kommittémotioner, med Rolf Clarkson som första namn. I motion 2360 yrkas att affärsverkens kommersiella verksamhet bör byta företagsform och ombildas till bolag. I motion 2497 yrkas att en del av affärsverkens dotterbolag försäljs, med andra ord att de privatiseras. Slutligen föreslår samma motionärer i motion 2510 att det bildas finansieringsbolag för luftfartsverkets och SJ:s kommersiella investeringar. Utskottsmajoriteten har inte gått motionärerna till mötes utan avstyrker samtliga yrkanden. Vi moderater i finansutskottet har därför i reservation nr 22 följt upp motionskraven. I vår reservation framhåller vi de fördelar vi skulle vinna genom att tillmötesgå motionärerna. Jag skall nämna några få punkter. När det gäller frågan om att byta företagsform skulle vid en sådan ombildning styrelserna i bolagen direkt bli ansvariga för investeringar i bolagen och deras finansiering. Andra fördelar skulle också vinnas med en sådan omläggning. Kraven på styrelserna skulle skärpas, och man skulle kunna utnyttja aktiebolagslagens förmånliga avskrivningsregler. Försäljning — privatisering — av affärsverkens dotterbolag skulle förutom att ge effektivare bolag inbringa ca 300 milj.kr. för budgetåret 1984/85. Genom avgiftshöjningar och omläggning av betalningsrutiner skulle statskassan ytterligare förstärkas med 300 milj.kr. Sammantaget skulle, om vi följer reservationen, statskassan förstärkas med i runt tal 600 milj.kr. Till sist förslaget i motion 2510 om bildandet av finansieringsbolag, som man har rubricerat som Luftfinans och Järnvägsfinans, på ett med Telefinans likartat sätt. En effektivare och utanför budgeten liggande finansieringsform skulle vara till fördel. Vi moderater för fram dessa vad vi anser bra förslag i reservation 22, som jag härmed yrkar bifall till.

Herr talman! Jag tänker med några ord beröra samma ämne som den föregående talaren, nämligen affärsverkens finansiering, och även anföra några synpunkter på de statliga verkens och företagens roll i kampen mot krisen. De borgerliga partiernas krislösning innebär en hård satsning på de renodlade marknadsmekanismerna. Krisen, med den svaga ekonomiska tillväxten och underskottet i statsbudgeten, tas till intäkt för ständiga attacker på den offentliga verksamheten med krav på privatisering och bildande av fristående bolag. Särskilt ordet bolag tycks — som vi hörde nyss i Filip Fridolfssons anförande — vara omgivet av en nimbus. Så har exempelvis televerket angripits för sin monopolställning, och i borgerliga motioner som regelbundet återkommer till riksdagen ställs krav på att televerket i princip skall fungera som linjebärare och att utrustningen i övrigt skall tillhöra den s.k. konkurrensutsatta sektorn. Den strategiska målsättningen för högerkrafterna är en ”engelsk” situation, innebärande en privatisering och uppstrimling av televerket. Förslagen att omvandla televerkets verkstadsrörelse Teli till bolag har samma bakgrund. Allt detta har f. ö. medfört stor oro hos de Telianställda, som hela tiden stressas med hot om personalindragning enligt uppgjorda övertalighetslistor och ökad otrygghet. Högerkrafternas kampanj på detta område har sin motsvarighet i andra statliga verksamheter. Dessa tongångar ackompanjeras hela tiden av kraven på åtstramning och återhållsamhet i avtalsrörelsen, vilka ställs samtidigt som man kräver skattelättnader för de välsituerade och höga vinster i industrin. Denna politiska och ideologiska offensiv från höger riktar udden mot de inslag i den statliga politiken som i någon mån kan innebära restriktioner för storkapitalets eget svängrum och som ibland också har medfört en viss utjämning. Den officiella socialdemokratiska linjen innebär tyvärr en viss reträtt och — om än i något mildare form — ett visst anammande av liknande idéer. Enligt vår uppfattning kan också den statliga företagssektorn mer eller mindre — det beror på kraftförhållandena i samhället — spela en viktig roll för att stärka arbetarklassens positioner. Denna sektor kan helt enkelt i viss mån ha en social och utjämnande uppgift, i motsats till de stora kapitalintressen som anser den renodlade marknadsmekanismen allena saliggörande och helst vill ta hand om de lönsamma delarna av offentlig verksamhet. Vpk vill tvärtom förstärka den statliga sektorns sociala roll och koppla den till ffrågan om en mera planmässig hushållning som ett viktigt led i kampen mot krisen. Denna grundsyn på den allmänägda sektorns roll handlar också om en demokratisk kamp för större folklig kontroll över investeringar och finansiering. Här kommer också våra förslag om förstatligande av kreditväsendet ini bilden. De statliga företagen bör dessutom vara mönsterföretag då det gäller de anställdas allmänna arbetsvillkor och inflytande. Tyvärr finns i dag alltför många exempel på motsatsen, då vissa statliga verksamheter inte så sällan utgör exempel på ett auktoritärt toppstyre. En demokratisk kvalitetshöjning måste gå hand i hand med strävandena att betona de sociala faktorerna i företagens politik. Det är bl.a. mot denna bakgrund som vpk har tagit ställning till budgetpropositionens förslag om nya finansieringsformer för televerkskoncernen. Dessa finansieringsformer innebär i princip att behovet av investeringsoch rörelsemedel skall tillgodoses genom att televerket och dess dotterbolag medges rätten att själva få ta lån på den allmänna kreditmarknaden. Denna fråga är vidare kopplad till den föreslagna nya ordningen med treårsplan för verksamhetens inriktning. Det här är någonting nytt i svensk statsförvaltning, dvs. att affärsverkens finansiering frikopplas från budgeten i övrigt. Vad gäller treårsplanen har vi f. ö. uppmärksammat att den uttryckligen talar om och föreslår Telis ombildande till bolag. En effektivisering och förenkling är alltid eftersträvansvärd men även fullt möjlig, menar vi, inom ramen för verksformen — en verksamhetsform som upplevs mera trygg också av flertalet av de anställda. Vi motsätter oss därför — i likhet med en stark facklig opinion — Telis ombildande till bolag. Teli är redan nu minst lika effektivt som privata verkstäder i samma bransch. När det gäller nya former för finansiering har jag nyss nämnt vår grundställning som är att samhället skall ha kontroll över kreditväsendet. Det råder väl knappast några delade meningar om att finansieringsoch därmed investeringsfrågorna är nyckelfrågor i samhällsutvecklingen. Hur skall man annars kunna tolka den livliga diskussion om fonder som förts och som tycks fortsätta och som är om inte annat ett slags uttryck för insikten om just investeringarnas betydelse som styrmedel? Ja, många vill säkert använda orden maktmedel i politiken. Kreditmarknadens nuvarande struktur, med privatkapitalets dominans, innebär att stora delar av det allmänna investeringsbehovet också är beroende av det privata kreditväsendet. Maktkoncentrationen har gått allt snabbare — affärsbanker, investmentbolag, stiftelser, försäkringsbolag osv. har kontrollposterna vid de olika bolagsstämmorna. I våra motioner gör vi ett par invändningar mot det nya system för finansiering som regeringen nu vill introducera för affärsverken, samtidigt som man ändrar driftsformerna på ett avgörande sätt. För det första menar vi, som jag tidigare antytt, att tiden nu är inne för en mera övergripande analys av den statliga företagssektorns roll i kampen mot krisen. Det gäller såväl på kort sikt som i ett längre perspektiv. Det gäller med andra ord viktiga målsättningsfrågor i ett läge då landets riksdagsmajoritet och regeringsmakt har sin bas i arbetarklassen med dess klart uttalade strävan till en ny alternativ ekonomisk strukturpolitik, för demokratisk kontroll och jämnare ekonomisk fördelning. För det andra anser vi det dessutom vara fel att ”släppa loss” hela raden av statliga verk och bolag, som tillika — och det medges i propositionen — saknar erforderlig kompetens härför, ut på lånemarknaden och låta dem konkurrera om krediterna. Detta är, som vi ser det, äventyrligt och ägnat att driva upp lånekostnaderna. När det blir konkurrens om krediterna tenderar ju detta att driva upp räntenivån. Den mest rationella ordningen måste vara att riksgäldskontoret gör en samlad upplåning för att tillgodose gemensamma behov. Självfallet utesluter inte en sådan ordning en total översyn även av riksgäldens rutiner, bl.a. för att uppnå en smidigare anpassning av riksgäldskontorets verksamhet till den statliga företagssektorns verksamhet i den mån det här finns brister. Det gäller, som jag nyss sade, framför allt räntan. Vad slutligen gäller televerket vill jag, herr talman, betona att detta verk endast utgör en del — om än en viktig sådan — av den samlade kommunikationssektorn. Flera kommunikationsverk tenderar nu att tämligen oordnat komma in på varandras områden. Utvecklingen visar dessutom på en tendens till integration mellan kommunikation/transporter och produktion av varor. Det är en klar tendens att man numera egentligen inte kan skilja på vad som är transport/kommunikation och vad som är egentlig produktion, eftersom dessa funktioner flyter in i varandra. Detta hör givetvis hemma ii ett trafikpolitiskt resonemang, men det bör vara med i bilden när man ser på de olika sektorerna av kommunikationsverksamheten. De bör betraktas i hela sitt sammanhang — och inte sektoriseras, så att man inte får en helgjuten, sammanfattande bild av utvecklingen. Det finns alltså — som vi ser det — på olika sätt klara uttryck för angelägna samordningsbehov, liksom också behov av en långsiktig planering som då även måste innefatta frågan om investeringarna och deras finansiering. Med det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till vpk-reservationerna som fogats till finansutskottets betänkande 1983/84:25.

Herr talman! Jag noterar att Arne Gadd här, precis som han gjorde i sitt tidigare anförande, gärna understryker att det inte får ske någon privatisering av televerket. Jag hoppas att han är medveten om att den uppfattningen är starkt förankrad också i den fackliga rörelsen. Om man besöker verkstäder, t.ex. vid Teli, eller andra arbetsplatser inom televerket, slås man av hur oroliga de anställda är för att det skall ske en sådan här utveckling mot, som de tolkar det, ökad otrygghet. Det är därför bra att utskottets ordförande här säger ifrån att socialdemokraterna i alla fall är benägna att motverka en privatisering. Utvecklingen innehåller många oroande moment. Riksrevisionsverket har nyligen kartlagt affärsverkens bolagsverksamhet. Om man studerar den utredningen finner man att det har varit en väldig aktivitet när det gäller just ändringar av verksamhetsformerna. Det finns 455 bolag inom de statliga affärsverken. De flesta av dessa har bildats under några år som ofta har nämnts här i dag, nämligen åren 1976-1982. Under den tiden har 65 90 av dessa 455 bolag kommit till. De flesta bolagen drivs i domänverkets regi. Vi har, tycker jag mig minnas, särskilt dålig erfarenhet av just domänverkets former för bolagsverksamhet. Det är alltså ett ganska stort antal bolag, och 1982 var totalomsättningen för dem 19,5 miljarder. Det är mer än hälften av affärsverkens totala omsättning, som var 37,7 miljarder. Om man vill hårdra det litet skulle man, herr talman, kunna säga att ”bolagiseringen” av den statliga affärsverksamheten har en betydande omfattning i vårt land, när den verksamhetsform som vi kallar bolag svarar för mer än hälften av affärsverkens omsättning. Det är i och för sig spännande och intressant, men kan samtidigt innehålla ett orosmoment.

Herr talman! Jag har till att börja med en konkret uppgift, nämligen att yrka bifall till den gemensamma borgerliga reservationen nr20 rörande frisläppande av investeringsreserver. Vi anser att även investeringsreserver na och inte bara investeringsfonderna borde frisläppas. Det finns ingen rimlig anledning till att man inte skall jämställa de mindre och medelstora företagen med storföretagen, vilka har möjlighet att göra avsättningar till investeringsfonder. Det har alltså inte de små företagen. De har däremot möjlighet att avsätta pengar till s.k. investeringsreserver. För dessa finns det dock en begränsning när det gäller utnyttjandet — pengarna måste stå inne i tre år. Vi tycker att det är onödigt med denna begränsning. Vi hörde ju alla finansministern tala om hur angeläget det är att man ökar investeringarna. Nu skriver utskottsmajoriteten att det inte finns någon anledning att tillstyrka ett frisläppande av investeringsfonder och att således göra ett undantag för dem. Man menar att det inte rör sig om så lång tid, bara tre år. Men enbart ett års fördröjning kan vara onödig, så varför inte vara lika generös när det gäller investeringsreserverna? Låt mig sedan göra några andra påpekanden. Jag har tidigare gjort reflexionen, att den omständigheten att så få är närvarande i kammaren vittnar om mycket gott omdöme hos kammarledamöterna. Det är, som det heter, waste of time att lyssna på debatter som inte ändrar på beslut. Besluten är ju i realiteten redan fattade, och vad vi här säger är mer en redovisning av våra olika ståndpunkter. Vi har här fått höra att det mesta av det elände som råder rörande Sveriges ekonomi har tillkommit under den borgerliga regeringstiden. Bo Södersten åberopade t.o.m. psykologins förträngningsteori. Men när vi övertog regeringsmakten 1976 ärvde vi faktiskt en rad problem. Den som bäst har konkretiserat dem är ingen mindre än finansministerns rådgivare Klas Eklund. Han har suttit i kammaren hela dagen ända fram till finansministerns sorti. År 1982 gav han ut en bok med titeln Den bistra sanningen om Sveriges ekonomi och de kommande magra åren. I den pekar han på att de verkliga orsakerna till svårigheterna är oljekrisen 1973-1974 och att industriproduktionen från 1974 föll fyra år i rad. Vidare pekar han på de stora kostnadsstegringarna för de svenska företagen åren 1975-1976. För det fjärde pekar han på den s.k. överbryggningspolitiken åren 1975-1976 under jämviktsriksdagen. Klas Eklund anger alltså dessa fyra verkliga orsaker till att Sveriges ekonomi var ur balans när den borgerliga regeringen tillträdde år 1976. Det var för att rätta till dem som man tvingades till underbalanseringen av budgeten. Därmed fick vi en ökande statsskuld. I boken ges, tycker jag, en ovanligt sakligt tecknad bakgrund till de ekonomiska problemen, och det är således ingen mindre än finansministerns rådgivare Klas Eklund som står för den. Jag har vidare, herr talman, några synpunkter på en skrivning i finansutskottets betänkande som jag tycker är något beklämmande. Den gäller frågan om offentlig verksamhet och privatisering av den. Vi har nu fått ett rättelseblad med anledning av två felaktigt utsatta kommatecken.

Om det senare är vad man vill säga, skall det, herr talman, inte sättas ut några kommatecken, utan då skall det egentligen vara två tankstreck. Det betyder alltså att man kan utelämna den tanke som är där emellan. Om man däremot sätter ut kommatecken blir det en bisats som hör ihop med huvudsatsen. Vi moderater säger således inte att allt kan privatiseras. Vi vill exempelvis inte att rättsväsendet och försvaret skall privatiseras, även om man förr i världen hade legoknektar som var nog så effektiva. Det är möjligt att man, om vi haft ett privat försvar, hade fått upp ubåten utanför Karlskrona för länge sedan. Men nu har vi inte ett privat försvar, och det finns andra, principiella förklaringar till att vi inte vill privatisera försvaret, rättsväsendet, polisen osv. Men mycket går att privatisera. Vi har pekat på åldringsvården och barnomsorgen, och det har varit en debatt om detta. Utskottsmajoriteten har här enligt min mening en föga övertygande skrivning på s. 31 i finansutskottets betänkande nr 25. Man säger: ”Det finns vissa verksamheter inom den offentliga sektorn, där uppdrag kan läggas på privata entreprenörer. Det sker redan i dag. Det är inte finansutskottets uppgift att avgöra om det finns andra områden där det också skulle kunna prövas. Det får bedömas från fall till fall.” Det är väl alldeles riktigt. Men så fortsätter man med följande påpekande: ”Detta till trots vill utskottet för sin del sätta en bestämd gräns vid den sociala omsorgen. T. ex. vården av barn, sjuka och gamla är en samhällelig uppgift som inte bör utsättas för kommersiella intressen. Utskottet avvisar därför bestämt en privatisering av den offentliga sektorn enligt de riktlinjer som anges i motion 2031 .” I vår allmänpolitiska motion pekar vi på att man mycket väl kan privatisera åtskilligt. Jag tycker egentligen att den skrivning utskottsmajoriteten gjort är helt otrolig. Man säger beträffande vården av barn och sjuka att den inte ”bör utsättas för kommersiella intressen”. — Det skulle naturligtvis behövas en språklig förbättring även här, herr talman, men det har vi inte tid med. — Det är ju inte fråga om att ”utsätta” vården för privata intressen, utan vad det handlar om är att det offentliga inte klarar av vården och barnomsorgen. Bara en tredjedel av barnen i förskoleåldern har kommunala daghemsplatser. Två tredjedelar står utanför, men deras föräldrar får vara med och betala för dessa platser. Dessutom är det absolut inte de fattigaste som utgör majoriteten av dem som har sina barn på daghem, om någon trodde det. Tvärtom är det redan gynnade grupper som har sina barn där. När det gäller vem som har störst behov av daghem har man verkligen sett mellan fingrarna. Men jag vill återkomma till formuleringen att vården inte bör ”utsättas för kommersiella intressen”. Vad det gäller är, att om man bedriver verksamheten på kommersiell bas så kan man få ned kostnaderna. Det är detta debatten handlar om. Vinstintresset har man i det här fallet för att locka människor att göra en insats. För att göra det måste människorna i regel ha en möjlighet till vinst. Konkurrensen kommer också med i bilden. Genom den gallras sådana företag ut som inte klarar av uppgiften. Men man glömmer i det här sammanhanget att vinstens uppgift inte bara är att locka till insatser. Den har också en samhällelig funktion, nämligen att åstadkomma en omfördelning av produktionsresurserna så att den enligt konsumenternas värderingar effektivaste användningen erhålls. Vad det handlar om är att vi kan erbjuda barnomsorg till lägre kostnader, dvs. en effektivare barnomsorg, men utan att göra avkall på de anspråk och kvalitetskrav som gällt tidigare. Vi nämner i vår motion att man mycket väl kan tänka sig en sådan privatisering. Allt ifrån daghem och åldringsvård till parkförvaltning, brandförsvar och gatuunderhåll skall kunna ske i privat regi. Finansutskottets majoritet säger att man inte vill utsätta människorna för detta. Men, herr talman, låt oss då se på Schweiz! Det landet ”utsätter” sina medborgare för detta. Schweiz är mera demokratiskt än vårt land. Där har man ett effektivare näringsliv. Man har privat barnomsorg och i stor omfattning privata skolor — hälften av skolorna är privata. Man har också privat brandförsvar — och det går utmärkt — och även gatuunderhåll osv. I Schweiz har man verkligen privatiserat i mycket stor utsträckning. Det man vunnit är en högre effektivitet. Poängen är att man på det sättet får resurser över och kan bygga ut exempelvis daghem och åldringsvård. Det.sägs att man inte bör utnyttja kommersiella intressen eftersom dessa eftersträvar vinst. Men människor som har den drivkraften tvingas att mer anpassa sig efter konsumenternas önskemål, medan detta tryck är mindre på dem som arbetar i verksamheter i offentlig regi. Det är lättare för offentliga myndigheter, både kommunala och statliga, att sätta sig över konsumenternas behov, och de kan alltid hänvisa till alla möjliga paragrafer osv. Det går ut över effektiviteten. Finansministern vädjar om att vi skall öka investeringarna och att vi skall bli effektivare. Devalveringen, som han ständigt åberopar, genomfördes i det enda syftet att få ner kostnaderna, att Sveriges näringsliv skulle bli effektivare i förhållande till utlandet. Naturligtvis har vi en massa verksamheter inom landet som inte konkurrerar med utlandet och som kan bli mycket effektivare, exempelvis barnomsorgen. Detta gäller även i viss utsträckning sjukvården, och när vi inte själva klarar av den skickar vi ju våra patienter till utländska privatsjukhus. Då minsann duger det att ”utsätta” patienterna för utländska kommersiella intressen! Jag vill därför, herr talman, bestämt reservera mig mot den berörda skrivningen i finansutskottets betänkande på s. 31. Jag beklagar att man har så svårt att ansluta sig till tanken på ett effektivare utnyttjande av våra resurser. Vi vill att enskilda och offentliga företag skall få . konkurrera med varandra. Då får vi se vad som är effektivast och som bäst tillgodoser konsumenternas önskemål.

Herr talman! Björn Molin har tidigare i debatten beskrivit hur den offentliga sektorn ökat så snabbt att staten inte förmått att skaffa de nödvändiga inkomsterna för att finansiera den. Vi har därmed råkat in i ett strukturellt budgetbalansproblem som uppenbarligen inte kan lösas genom I en ekonomisk strategi för att ta vårt land ur detta balansproblem spelar dock skattepolitiken en mycket betydelsefull roll. Sverige har världens högsta skattetryck. Mätt som andel av BNP är det totala skattetrycket över 50 96. Detta till trots har regeringen sedan sitt tillträde höjt skatter och uppfunnit nya i en takt som aldrig förr. Folkpartiet tror inte att lösningen på våra problem ligger i höjda skatter. Tvärtom motverkas en strävan mot ekonomisk återhämtning av marginalskatter som tillsammans med bidragssystemets utformning gör det näst intill omöjligt att påverka sin nettoinkomst. Samma sak gäller om man beskattar det arbetande kapitalet i småföretagen eller annat produktivt sparande. Det görs nu, men folkpartiet vill avskaffa förmögenhetsskatten på arbetande kapital i småföretagen. Konfiskatoriska förmögenhetsskatter på produktivt sparande och produktivt kapital kan bara skapa problem, inte lösa några. Vi har nu kommit in i ett tillstånd där yttersta försiktighet måste iakttas då man skall beräkna statens tillkommande inkomster av nya eller höjda skatter. Generellt kan detta uttryckas så att ju högre skattetrycket är i ett land, desto mindre blir nettobehållningen vid skattehöjningar. Låt mig ge ett exempel på vad jag menar. Anta att någon har för avsikt att köpa en ny bil. Genom höjningarna av mervärdeskatten och accisen har en medelstor bil blivit 3 000 å 4 000 kr. dyrare. När köparen betalat denna höjda skatt till staten minskar givetvis hans konsumtionsförmåga med motsvarande belopp. Han kan inte köpa det han möjligen tänkt att köpa om han inte hade köpt sin bil. De ting som han i första hand drar in på är som regel sådana som träffas av både mervärdeskatt och punktskatter. Vid beräkningen av nettobehållningen måste naturligtvis sådana fenomen beaktas. Det bara är på det sättet. De ökade inkomsterna för staten uteblir till stor del eller blir i varje fall avsevärt mindre än man tidigare trott. Men de negativa effekterna varken uteblir eller minskar. Ju högre skatterna är, desto mer raffinerade och vanliga blir försöken att klara sig undan att betala skatt. Det här är ju inget märkligt eller konstigt på något sätt. Det konstiga är att politiker inte inser att det förhåller sig så. Ingen vet i dag vad Sverige som nation förlorat och kommer att förlora genom att företag och driftiga människor flyttat och flyttar ur landet. Ingen vet vad Sverige förlorar i goodwill genom att idrottsstjärnor och framgångsrika affärsmän och kvinnor flyttar ut. Jag törs inte ens gissa vad detta kan röra sig om i förluster för folkhushållet. Jag törs däremot påstå att det i längden är förödande för en nation att bibehålla en sådan ordning. Och jag törs också påstå att sättet att råda bot på missförhållandet inte består i att dammsuga det ekonomiska livet i en ständig jakt på nya skatter eller gamla att höja. 1981 tog vi ett viktigt steg mot en förnuftigare inkomstbeskattning i vårt land. Jag tänker givetvis på den överenskommelse som träffades mellan folkpartiet, centern och socialdemokraterna om marginalskatterna. Det hör till de största besvikelserna sedan jag kom till riksdagen att socialdemokra terna inte stod fast vid denna uppgörelse. För mig är det självklart att regeringen efter devalveringen borde ha försökt komma överens med de partier som man tagit i hand när uppgörelsen träffades om vad som skulle göras för att fullfölja överenskommelsen. I stället föll man till föga för LO:s påtryckningar och ändrade i uppgörelsen. Sedan har regeringen gjort ytterligare avsteg från överenskommelsen. Den naturliga åtgärden nu är enligt folkpartiets mening att inflationsskydda skatteskalorna fullt ut. I våra riktlinjer för budgetregleringen, framförda i reservation 9, tar vi därför upp medel för detta. Nu har jag läst att finansministern förklarat att marginalskatterna enligt hans personliga mening skall sänkas ytterligare, men han vet inte om han får sitt parti med sig. Det är synd det, för knappast någonting skulle vara mera värdefullt. Därför säger vi från folkpartiets sida i vår partimotion om skatten att den marginalskattereform som omfattar åren 1983-1985 inte är tillräcklig. Vi vill gå vidare med fortsatta marginalskattesänkningar även under den följande treårsperioden. Målet bör vara att inkomster upp till 200 000 kr. i 1983 års penningvärde inte träffas av högre marginalskatt än 50 90 år 1988. Marginalskattetaket bör då också sänkas till 70 90. Genom att regeringen med kommunisternas hjälp drev igenom höjningar av skattesatserna upp till den ursprungliga s.k. brytpunkten, kom flera än det var beräknat från början att omfattas av avdragsbegränsningen. Går vi vidare med ytterligare etapper av marginalskattesänkningar, förlorar avdragsbegränsningen i betydelse. Allt färre skattebetalare, främst sådana med relativt höga inkomster, kommer att beröras av den. Fortsatta marginalskattesänkningar är således enligt folkpartiets mening ett viktigt inslag i en effektiv krispolitik. Utöver detta bör enligt vår mening också förmögenhetsskatten slopas på arbetande kapital i småföretag. Låt mig så till sist säga ett par ord om aktiemarknaden. Under tidigare socialdemokratiska regeringar fungerade inte börsen som marknad för riskvilligt kapital till näringslivet. Under folkpartiets tid i regering genomfördes en rad åtgärder för att styra över sparandet till produktionssektorn. Skattereduktion för skattefondssparande och aktieutdelningar är exempel på detta. Dessa åtgärder fick mycket positiva verkningar. I dag råder därför en god balans mellan företagens substansvärde och avkastningsmöjligheter å ena sidan och deras värde på börsen å den andra. För vår möjlighet att ta oss ur våra balansproblem är det viktigt att detta förhållande blir bestående. Förutsättningarna för en god resurstillväxt försämras annars. Det är därför oacceptabelt att aktiehandeln straffbeskattas i jämförelse med annat sparande. Omsättningsskatten på börsen bör därför avskaffas och skattereduktionen för aktieutdelning återinföras. För att Sveriges ekonomi skall restaureras måste således marginalskatterna sänkas och produktivt sparande uppmuntras. Folkpartiet föreslår sådana åtgärder på skatteområdet. Om detta förslag uttalar utskottsmajoriteten att det är en fördelningspolitik som utskottet inte kan acceptera. Men t.o.m. finansministern anser tydligen att vi skall gå vidare med ytterligare marginalskattesänkningar. Därmed, herr talman, faller också den kritiken mot folkpartiet.

Herr talman! Frågan om fördelningspolitiken och dess innehåll diskuteras tyvärr i huvudsak utifrån borgerliga värderingar. Detta medför att de förslag till ändringar i förmögenhetsbildningen som vänsterpartiet kommunisterna föreslår avfärdas med borgerliga, och i viss mån också s.k. nyliberala, argument. Det är beklämmande, med tanke på att regeringspartiet ändå har sin bas inom arbetarrörelsen. Socialdemokratin i regeringsställning försvarar de stora förmögenhetsöverföringar som äger rum i samhället från de arbetande till de kapitalstarka grupperna. Samtidigt som allt fler ställs arbetslösa, samtidigt som allt fler utsätts för ytterligare reallönesänkningar, underlåter socialdemokratin att motverka den enorma förmögenhetsökning som ”det nya storfrälset” tillskansar sig. Jag återkommer till denna omfördelning senare. Historiskt har arbetarrörelsens och fackföreningsrörelsens kamp minskat de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan människor i vårt land — framför allt om man jämför med hur det torde ha sett ut om marknadskrafternas fria spel fått slå igenom helt. Fördelningspolitiken har arbetarrörelsen hittills framhållit som helt nödvändig. Denna nödvändighet har en del av denna rörelse nu tydligt börjat tumma på, med argument om att de borgerliga partiernas ekonomiska politik i regeringsställning orsakat så stor skada att all politik i övrigt måste underställas budgetpolitiken och kampen mot budgetunderskottet. Jag skall inte närmare gå in på detta — det har C.-H. Hermansson utförligt redogjort för tidigare i denna debatt — utan jag vill bara konstatera att den politik som regeringen slagit in på medför ytterligare ökad arbetslöshet. Ca 80 000 personer större arbetslöshet medför regeringens politik än vad den skulle vara om regeringen inte hängav sig åt nedskärningar. I en speciell motion om en rättvis fördelningspolitik har vpk lagt fram ett alternativ som innehåller förslag för att skapa arbete och bättre förhållanden för utsatta grupper som barnfamiljer, pensionärer och lågoch mellaninkomstfamiljer. Vi föreslår att insatserna för dessa grupper finansieras genom förslag om skärpta skatter på kapital och stora förmögenheter, en höjd arbetsgivaravgift för barnomsorgen och minskade försvarsutgifter. Förslagen är tillkomna för att ge de utsatta grupperna bättre förhållanden och för att bryta de allt orimligare och tilltagande klyftorna i fördelningen av produktionens resultat. Förslagen innebär också att förutsättningar skapas för en förbättrad och av samhälleliga målsättningar mera styrd ekonomisk tillväxt. En rättvis fördelningspolitik måste angripa de stora förmögenhetsöverfö ringar som ägt rum och som fortsätter att äga rum till de besuttna och på de arbetandes bekostnad. Skattepolitiken ansågs under en period vara det kanske viktigaste fördelningspolitiska instrumentet. Att målet inte uppnåtts visas på ett effektfullt sätt genom att avdragen i inkomstbeskattningen svällt ut så att den progressivitet som skulle utjämna en väsentlig del av de stora inkomstskillnaderna nästan helt mist denna funktion. På kapitalbeskattningens område har inte ens denna avsikt funnits, vilket också klart visas genom att förmögenhetsbeskattningen inte inbringar mer än en halv procent av samhällets skatteintäkter — detta i ett läge då de stora förmögenhetsinnehavarna tillskansat sig hundratals miljarder kronor i ökade förmögenheter. Låt mig ta några exempel. TCO-ekonomen Roland Spånt har visat att rika människor ökat sina redan stora förmögenheter med minst 100 miljarder kronor mellan åren 1975 och 1983 enbart genom inflationen. De som fått släppa till dessa miljarder är de vanliga arbetande människorna. I statistiska centralbyråns finansstatistik kan man finna att den s.k. riksförmögenheten på några år bytt ägare. År 1977 höll den offentliga sektorn drygt 40 26 av denna förmögenhet. Hushållen innehade 25 96 och den s.k. finansiella sektorn drygt 30 26. Vad som hänt sedan dess är att den offentliga sektorn har förbytts från tillgångssektor till underskottssektor. Den finansiella sektorn däremot — dvs. banker, finansbolag, storföretag och försäkringsbolag — har enligt en prognos för 1983, tillsammans med de utländska långivarna och spekulanterna, lagt under sig ca 70 20 av landets förmögenhetsvärde. Resterande knappa 30 20 står för hushållssparandet. Detta visar i sin tur att omfördelningen har varit kraftig till förmån för de stora förmögenhetsinnehavarna. Ytterligare exempel på denna omfördelning är utvecklingen på börsen. Förmögenhetsvärdet på börsen har från 1982 till 1983 ökat med mellan 140 och 150 miljarder kronor. Detta innebär att börsvärdet har ökat ungefär en och en halv gång under ett enda år. På liknande sätt kan man mäta förändringarna vad gäller omsättningen. Den har under åren 1979-1983 ökat från 1,9 miljarder till ca 75 miljarder kronor, dvs. en ökning runt 4 000 96. Med de här exemplen i botten kan man klart se hur dessa enorma förmögenhetsökningar återverkat också på statsfinanserna. Där syns dock inte några påtagliga effekter i form av inkomster. För 1983 beräknades förmögenhetsskatten inbringa mindre än 1 miljard kronor. För 1984 beräknas den till det dubbla med anledning av den engångsskatt som regeringen föreslog i höstas. Därefter återgår skatteinkomsterna från förmögenheter till något som kanske är mer normalt. Detta visar med all önskvärd tydlighet att varken tidigare eller nuvarande majoriteter i riksdagen har haft intresse av att dra in den ökande privatiseringen av förmögenheter till samhället. Samma sak är det med omsättningsskatten på aktier. Sedan den 1 januari i år utgår en skatt på 0,5 26 för säljare resp. köpare. Denna motsvarar inte en nivå som på något sätt rubbat den rekordbetonade omsättningsökning på börsen som ägt rum utan att den föregåtts av några egentliga nyemissioner. Det är alltså, mer eller mindre, rena spekulationsökningar utan någon grund i ökade investeringar eller andra produktiva utvecklingar. Sammanfattningsvis kan det konstateras att beskattningen av förmögenheter och aktiespekulationer är i det närmaste obefintlig. Till detta kan bara ytterligare sägas att en hundralapp i ökad förmögenhet, som inte ens motsvaras av en ökad arbetsinsats, beskattas endast med några få kronor. Som jämförelse kan visas att samma hundralapp i ökad lön för en arbetande beskattas med mellan 50 och 60 kr. Det finns alltså ingen som helst logik i detta faktum, och det borde kännas som en skymf även för det nuvarande regeringspartiet. På samma sätt kan det redovisas hur företagen, då främst storföretagen inom Wallenberggruppen, ökar vinsterna utan att de erlägger så mycket som ett öre i skatt. Det är kanske litet hårt sagt, men ser man till skatten kontra vinsterna blir resultatet i stort sett noll. Wallenberggruppens börsvärde ökade från 1979 till oktober 1983 med drygt 51 miljarder kronor. Det utgör en femdubbling under den aktuella perioden. Och vinsterna fortsätter att stiga för dessa företag. Detta sker samtidigt som arbetare och lägre tjänstemän i dessa företag får minskade reala löner. Orättvisorna ökar. De ökade orättvisorna tar sig uttryck i sänkta reallöner, höjda matpriser och hyror. Sänkta fördelningspolitiska ambitioner har fått drastiska effekter för samhällsekonomin och det stora flertalet vanliga löntagare. LO —- Landsorganisationen — har påvisat att 544 000 människor i vårt land har så otillräckliga inkomster att de lever under eller strax ovan den gräns som kan anses vara en miniminivå. LO har också visat vilka grupper det är som har drabbats och vilkas sociala grundtrygghet som har blivit urholkad. Enligt en av LO gjord undersökning fattas 575 kr. i månaden för ett genomsnittligt arbetarhushåll med tre barn, medan det för en motsvarande tjänstemannafamilj med en inkomst på 120 000 kr. före skatt blir ca 2 000 kr. i månaden kvar när de nödvändigaste utgifterna har betalats. Det är de arbetslösa, de lågavlönade, ensamstående kvinnor med barn samt barnfamiljer med lågoch medelinkomster som inte får sina inkomster att räcka till maten och hyran, och som behöver någon form av sociala bidrag för att klara sin ekonomi. Det är nödvändigt med en ny fördelningspolitik, som på ett samlat sätt angriper de här orättvisorna och skapar större rättvisa. Detta tar dock lång tid att genomföra, och därför måste en rad beslut fattas nu om förändringar som omgående kan skapa nya förutsättningar. Vänsterpartiet kommunisterna föreslår därför i en rad särskilda motioner till det här riksmötet en annan skattepolitik än den nuvarande där en skatterabatt för lägre inkomsttagare införs, återställande av livsmedelssubventionerna till 1983 års nivå, att ett första steg tas på vägen mot slopad matmoms, att barnbidrag och bostadsbidrag höjs. Vidare föreslår vi i en motion att regeringen ges i uppdrag att utarbeta ett förslag till en allmän socialförsäkring, som garanterar en viss inkomst vid alla typer av inkomstbortfall. Finansieringen av dessa förslag — denna nya fördelningspolitik — skall självfallet ske genom att pengar tas ur de stora förmögenhetsinnehaven, ur den stora ökning av förmögenheterna som de besuttna, storfrälset, fått under de här åren. Slutligen, herr talman, kan jag inte låta bli att något kommentera inlägget från den föregående talaren, Hugo Hegeland, och hans moderata uppfattningar om privatiseringen. Det är självklart att moderaterna inte kan anse att sådana simpla samhällsmedborgare som arbetar eller, för att ta något ännu värre, är arbetslösa skall kunna ha en vettig sjukvård eller en utbildning lika god som vanliga välsituerade f. d. professorer eller ägarna till storkapitalet. Nej, sådana simpla typer, som bara producerar mervärdet i samhället, får bara repareras litet enkelt för att om möjligt kunna gå in och göra nytta igen. Vad som sedan sker struntar man i. Hugo Hegeland var så konservativ att han menade att brandförsvaret borde privatiseras. Det vore intressant att se hur det skulle fungera, när en vanlig arbetare ringer och säger att det brinner i hans hus och brandförsvaret frågar: Hur är det, har du några pengar att betala utryckningen med? Herr talman! Jag yrkar bifall till C.-H. Hermanssons reservation i betänkandet.